Herr talman! Shadiye Heydari har frågat mig vad som har hänt sedan hon i december 2010 ställde frågan hur man kan förbättra så att viseringssökande kan söka från fler länder än i dag. I interpellationen ställer hon också frågan om honorärkonsulaten kan ta emot viseringsansökningar för vidarebefordran till närmaste svenska ambassad eller karriärkonsulat. Först vill jag betona att vi anser det vara av stor vikt att underlätta för de personer som av olika anledningar vill besöka Sverige. Som jag nämnde i mitt tidigare svar har EU:s medlemsstater genom den EU-förordning som reglerar viseringsverksamheten - Viseringskodexen - möjlighet att via så kallade representationsavtal bistå varandra på de orter där vi inte själva är närvarande. Sedan december 2010 har vi utökat antalet överenskommelser om representation från ett 80-tal till i dagsläget 95 stycken. Ytterligare orter tillkommer under sommar och tidig höst. Därutöver beslutade regeringen 2011 att bemyndiga Regeringskansliet att besluta om samarbete med externa tjänsteleverantörer i viseringsärenden. Dessa samarbeten kommer att utöka servicen påtagligt genom att tjänsteföretagen kan ha många fler mottagningskontor, även utanför huvudstäderna. Det gäller främst i stora länder som till exempel Ryssland, Kina och Indien där sökande kommer att slippa resa långa sträckor för att ta sig till en ambassad. De kan i stället vända sig till ett mer närliggande mottagningskontor. Vad beträffar möjligheterna för honorärkonsulaten att ta emot och förmedla viseringsansökningar är den, som jag tidigare har sagt, begränsad då honorärkonsulaten inte betraktas som myndigheter och därför inte kan ges samma uppgifter som de så kallade karriärkonsulaten med utsänd personal. Sedan oktober förra året har det EU-gemensamma informationssystemet Visa Information System börjat införas på utlandsmyndigheterna. Som del av detta krävs personlig inställelse och biometriska uppgifter, det vill säga att varje viseringssökande måste lämna fingeravtryck i samband med ansökan. För närvarande omfattas regionerna Nordafrika och delar av Mellanöstern. Under det kommande dryga året införs systemet även i övriga regioner världen över. Systemet kräver ett it-stöd som uppfyller vissa säkerhetskrav. Detta finns enbart på våra ambassader och lönade generalkonsulat. Det är därför för närvarande inte aktuellt att låta viseringsansökningar tas emot av honorärkonsulaten, som inte har denna tekniska utrustning.

Herr talman! Först vill jag tacka utrikesministern för svaret. Samtidigt vill jag hälsa ministern välkommen hem till Sverige. Herr talman! I vårt fantastiska land Sverige bor människor från nästan hela världen. De har anhöriga som bor kvar i sina gamla hemländer och som gärna vill besöka dem någon gång i livet. Samtidigt finns en annan grupp som vill komma hit för att studera eller som turister. Processen är mödosam för många viseringssökande. Det handlar inte enbart om att fylla i en blankett. Det handlar om tid, pengar och säkerhet samt om två eller tre resor för många viseringssökande. Eftersom Sverige inte har någon ambassad i många länder måste de viseringssökande resa till grannlandet för att söka visum. Det innebär att man först åker dit för att boka en tid. Sedan blir man kallad till en intervju. Antingen får man en tid samma dag eller under samma vecka. Sedan måste man komma tillbaka till ambassaden för att få ett besked. Det handlar alltså om tre resor. Jag tycker inte att detta är snällt mot de människor som vill besöka sina anhöriga. Det handlar många gånger om barnfamiljer eller äldre personer, som har svårigheter att ta sig till ambassaden. Det är lättare för ungdomar, studenter eller kanske affärsmän att ta sig till de här länderna för att söka visum. Min fråga i det första fallet är: Kommer ministern att vidta några andra åtgärder beträffande detta?
Herr talman! Låt mig först säga att jag dess värre delar synen i beskrivningen. Och tack - det är trevligt att vara tillbaka i Sverige! Jag delar alltså synen att detta är besvärligt. Delvis har det också blivit mer besvärligt när vi inför ett mer pålitligt system. Vi arbetar löpande med detta. Det vi har kunnat göra och som jag nämnde här handlar om tjänsteföretag och samarbete med andra länder. Sverige kan som bekant inte vara närvarande överallt i världen. Men vi måste hitta ännu fler former för att göra detta möjligt. Jag kan inte göra så mycket mer konkret för ögonblicket än att bara säga att vi är mycket medvetna om detta. Vi delar i allt väsentligt synen i beskrivningen, och vi fortsätter löpande att söka vägar. Jag ska inte utlova att vi sätter upp nya svenska ambassader, för det kommer vi inte att göra. Men det handlar om nya vägar och om samarbete med andra länder och tjänsteföretag. Jag noterar att andra länder har gått ännu längre än vi när det gäller att utnyttja olika tjänsteföretag. Det är möjligt att det är den väg som vi kommer att gå alltmer i framtiden för att lösa en del av de här problemen.
Herr talman! Det är glädjande att ministern tycker att det är viktigt att man ska underlätta för viseringsansökningar och att man ska samarbeta med andra. I sitt svar sade ministern att man har utvecklat detta en hel del. Det är jättebra. Tjänsteföretagen finns kanske inte i alla länder. Ministern nämnde Ryssland, Kina och Indien i sitt svar. Det gäller inom landet. Men det finns andra länder som inte har den möjligheten eller har någon ambassad i det egna landet. Då måste man resa till grannlandet för att söka visum. Ministern nämnde också i sitt svar att man samarbetar med andra EU-länder som har representationer i de här länderna. Det vore bra om man kunde utveckla detta så att man åtminstone slipper åka dit tre gånger. Det vore bra om man kunde komma dit, anmäla sig och sedan få komma på en intervju i stället för att åka dit tre gånger. Det vore bra om vi kunde hjälpa människor att slippa alla dessa resor. Det handlar om deras säkerhet och om pengar. Det kostar ju pengar att åka åtta till tolv timmar. De kommer dit och är trötta. De har ingenstans att sova. Det är inte säkert att man får en tid samma dag, och då måste man bo någonstans också. Alla har inte anhöriga där, då måste de bo på hotell och de kostar pengar. Jag tycker inte att det är okej. Jag vill ställa en fråga till ministern om detta. Det har skett en stor utveckling i de här regionerna i Ryssland, Kina och Indien. Jag vill fråga utrikesministern hur vi kan få till stånd samma utveckling i bland annat irakiska Kurdistan och i länder i Afrika söder om Sahara, till exempel Gambia.
Herr talman! I princip kan man göra på samma sätt. Jag vet inte om tjänsteföretagsmöjligheten är öppen i det konkreta exemplet irakiska Kurdistan. Det finns ett antal, inte så många tror jag, välrenommerade tjänsteföretag. Det handlar inte om vilka företag som helst. De finns i olika delar av världen. När vi och andra länder har anlitat dem har, såvitt jag förstår, erfarenheterna i allt väsentligt varit positiva. Huruvida de finns i de områden som nämndes vet jag inte. Men jag är medveten om de problem som finns, speciellt i det förstnämnda fallet eftersom jag råkade vara där häromdagen. Jag är också medveten om problemen i Västafrika. Jag var där också häromveckan. Där har vi inte svensk representation i alla länder, och vi kommer inte heller att ha det. Då måste vi söka lösningar för att försöka åstadkomma detta. Jag vill tacka för interpellationen. Den är en påminnelse om betydelsen av de här frågeställningarna. Jag försäkrar att vi arbetar löpande med dem.
Herr talman! Jag tänker på den tekniska utvecklingen. Man skulle kunna söka första gången via nätet och slippa åka till ambassaden. Man skulle kunna gå in och anmäla att man vill ha en tid. Nu finns det ju olika system där man kan boka in sig. Man kan se att det finns en dag ledig och boka in sig för en intervju på ambassaden den dagen. Då skulle man åtminstone slippa den första resan. Då är det två resor kvar. Den möjligheten borde man kunna se över. Jag hoppas att ministern kan ta med sig den här frågan och se till att det sker en förändring. Tänk om ministern själv var tvungen att åka till Finland för att söka visum för att åka till Kanada. Hur det skulle det kännas? Det här är inte så roligt. Jag har en sista fråga. Jag vet att ministern tidigare har påpekat att honorärkonsulaten inte har befogenheten att utfärda visum eftersom de inte är myndigheter. Men skulle de åtminstone inte kunna ta emot ansökningar till den första intervjun? Jag vill lämna den frågan till ministern. Det vore bra om utrikesministern kunde ge honorärkonsulaten samma befogenheter. De är inte en myndighet och kan därför inte utfärda visum, men de kanske kunde ta emot ansökningar eller boka tid för en intervju.
Herr talman! Jag kan inte bedöma de möjligheterna i detalj, men jag tar gärna med mig den frågeställningen. Personligen tror jag kanske att utvecklingen framför allt kommer att gå mot ett ökat anlitande av tjänsteföretag. Det är en allt större del av verksamheten ute på våra ambassader. Den är helt dominerande på ett antal olika beskickningar. Man kan diskutera om det ska vara så, men vi ska samtidigt ha en bra service gentemot de människor som vill komma till vårt land och se till att den prövning som sker, ytterst av Migrationsverket, sker på ett rättvist och rimligt sätt. Kan vi göra detta genom att anlita tjänsteföretag och genom samarbete med andra länder i ökad utsträckning tror jag att det finns många skäl till att pröva på den vägen.